Herr talman! Då vi på oppositionssidan anklagar regeringen för att ha fördärvat penningvärdet, slår statsministern helt ifrån sig. Är regeringen, menar statsministern, alldeles oansvarig för att vi inte har en balanserad ekonomi? Har regeringen ingenting att säga till om? Har regeringen ingen vilja? Är regeringen i detta sammanhang ett helt viljelöst kolli? Vi måste väl ändå vara överens om att regeringen bär ett ansvar både i medgång och motgång. Oppositionen har inte på en enda punkt lagt fram något program som skulle kunna bidra till att stabilisera penningvärdet, säger statsministern. Nu har inte statsministern varit med här på de ekonomiska debatterna så ofta, och jag vet inte, hur statsministern över huvud taget följer med riksdagsarbetet, men jag förmodar, att när statsministern voterat med anledning av bankoutskottets utlåtanden, har statsministern eller statsministerns medarbetare läst vad som står i dem. Vi har år efter år under den senaste tiden i bankoutskottets utlåtande redovisat förslag som skulle bidra till att stabilisera penningvärdet. Jag skall inte använda de tre minuterna jag har på mig för att läsa upp dem, men de finns här och står till statsministerns förfogande. Vidare säger statsministern att andra länder har precis samma problem. Javisst har andra länder samma problem, men de försöker lösa dem på ett annat sätt och med betydligt större grad av målmedvetenhet. Man behöver bara studera konjunkturinstitutets på våra bänkar liggande rapport för att få klart för sig, hur man där ser på problematiken. Man har klarat prisstegringsproblemen bättre där ute, och man har klarat en bättre produktivitetsutveckling än vi har gjort. Vad sedan beträffar misstänkliggörandet och kampanjen mot näringslivet, kan jag då finansministern nu sitter här återge det citat som finansministern själv slängde ur sig uppe i Sundsvall: »Företagarna tänker inte längre än näsan räcker.» I debatten och i skämtsamhetens tecken får man väl säga så där. Men det är ändå ett symptom på hur man har fört kampanjen från olika håll. Vi förbehåller oss rätten, ungefär så sade statsministern, att anmärka på alla de övertramp som har förekommit. Jag frågar: Vilka konkreta övertramp är det som har förekommit? Skulle statsministern vilja precisera vad de nämnda företagen har gjort som de borde ha gjort på ett annat sätt? Vill statsministern verkligen konkret belysa detta och samtidigt tala om vad myndigheterna har gjort och vilket ansvar myndigheterna har? Jag är själv medveten om att det finns saker i fallet Hägglund & Söner som kan diskuteras, men jag tycker att det är fel ait detta och andra företag skall behöva schavottera på detta sätt i en debatt i riksdagen utan att ha möjlighet att själva försvara sig. Jag vill gärna i detta sammanhang komma tillbaka till mitt anförande i dag. Jag gjorde faktiskt, herr statsminister, ett försök att nedtona de motsättningar som finns, ett försök att göra klart för kammarens ledamöter och för regeringen, att här har vi ändå en gemensam problematik och att mycket av det vi debatterar skulle kunna lösas över partigränserna. Mycket skiljer oss — det är alldeles klart — men jag tror att vi skulle vinna på, om vi plockade bort det som skiljer oss åt och diskutera det som vi verkligen skulle kunna lösa tillsammans. Men för de synpunkterna har statsministern tydligen inte haft något intresse. Han för precis samma argumentering som statsministern har gjort varje gång under de senaste åren, ömsevis vädjande, ömsevis förebrående, med en varm omtanke om den stackars oppositionen som inte kan bidra med några förslag till lösning. Och statsministern går alltid tillbaka till 1930-talet. Man har lust att återge citatet om bourbonerna, som ingenting lärt och ingenting glömt, eller om man skulle travestera en mera känd strof: »Han är som den pojke vars farfar han är.»
Herr talman! Det sista var till den grad djupsinnigt att jag inte ens med användning av all den expertis som står till mitt förfogande kan klara ut vad herr Bohman menade. Antagligen menäde han ingenting. Man brukar beskylla mig för att stå och läsa upp skrivna anföranden av experter. Jag skall be att få börja med att göra det nu igen. Jag har fått ett anförande att läsa upp av herr finansministern. Herr Bohman föredrog nyss såsom ett exempel på infamiteten hos regeringens kampanj mot näringslivet att finansministern skulle ha sagt någonting i Sundsvall. Finanministerns statement har följande lydelse: »Jag har inte talat i Sundsvall på två år.» Nu gäller det att börja om från början igen, herr Bohman! Det är ungefär tid för att sätta punkt för remissdebatten, höll jag på att säga. Någonting utöver detta ifrån oppositionens sida har jag fortfarande inte upptäckt. Jag har försökt locka ur den att tala om vad den skulle göra i kampanjen mot inflationen. Jag berättade att vi använt den bästa expertis som finns för att bedöma arbetsmarknadstillgången på olika områden. Herr Wedén sade då: Jaha, de har använt den bästa expertis som finns i landet och då är det minsann på tiden att expertisen får en ny arbetsgivare. Det är verkligen intressanta framtidsperspektiv för våra experter. Skall en kommande borgerlig regering sitta och ge order om hur expertisen skall tänka? Får inte våra nationalekonomer, statistiker och läkare under den blivande regimen — om den nu kommer någon gång på 1990-talet — ha rätt att tänka självständigt? Detta är någonting förskräckligt. En ny regering skall, enligt herr Wedén, ge order till expertisen — liberalt så det förslår. När det gäller bostäderna säger han att folkpartiet har planerat. Ja, valtek niskt har ni planerat. När vi har bjudit 61 000 lägenheter här ni bjudit 63 000, och när vi bjudit 65 000 har ni bjudit 67 000. Ni har alltid valtekniskt och valtaktiskt planerat med 2000 lägenheter mer än socialdemokraterna. Tänk om det inte funnes någon socialdemokratisk regering som lade fram något bud?

Herr talman! Nu har det ju blivit litet debatt mot slutet; tidigare har menings utbytet mera gjort skäl för benämningen »uppläsning av egna funderingar i spridda ämnen». Som bekant är det så i engelska parlamentet att om en ledamot står och läser innantill från ett papper blir han utbuad och får inte fortsätta. Jag säger inte att vi nu skall ha det ordnat på samma sätt, men det är en varning för vad som senare kan komma att behöva inträffa. Under handelsdebatten i går var jag i Södertälje i ett viktigt ärende. Trots att jag då körde den cirka sex mil långa vägen fram och tillbaka med exakt den lagliga hastigheten blev jag ändå omkörd av 64 automobiler. Detta är inte bra. Somliga menar att den föreskrivna maximihastigheten är för låg. Det kanske den är, men så länge denna låga hastighet är påbjuden skall den iakttas. Folk får inte sätta sig över vad som i lagen är bestämt. Den aktuella företeelsen är ett tecken på upplösning. Statsrådet Krister Wickman har, såsom nyss påpekats, givit uttryck för farhågor över att den nu redan startade valrörelsen skulle komma att genomföras på ett lågt plan. Jag hyser samma farhågor som han. Vi skulle kunna göra en hel del på detta område, och det är ännu inte för sent. Mycket beror på oss som är församlade i denna kammare. De flesta av oss deltar då och då i valrörelsen och det gäller därvid att föra diskussionen på ett högt och värdigt plan. Jag skall upprepa mig själv genom att återigen föredraga ett visst aktstycke här i kammaren — det kan delvis motiveras med att vi i år firar Lutherjubileet. Jag skall nämligen läsa upp åttonde budet och Luthers förklaring till detta — vår högste vårdare av kyrka och skola gick just nu ut från kammaren, och han kommer därför inte att kunna personligen kontrollera att jag läser rätt, men jag skall göra mitt bästa.

Iakttar vi dessa regler, kommer vi att få en bättre och värdigare valrörelse, och det är något som vi skall sträva efter. — Om någon av de yngre ledamöterna kanske inte ens sett en katekes, skall jag nu visa upp hur den ser ut. Jag hoppas också att statsrådet Wickman, som inte har varit ledamot av någon av kamrarna och som har en mycket okonventionell och trevlig framställningskonst, inte så småningom liksom så många andra unga och friska krafter, manliga och kvinnliga, som kommer in i detta hus, skall förgiftas av dess atmosfär. När de kommer hit kan de uppträda frejdigt och kämpa för idéer men efter ett par år har de blivit försiktiga och vågar inte sticka ut huvudet åt något håll. Då tänker de på hur det skall gå vid nästa val. Jag vill än en gång, herr talman, framhålla att vi skall försöka vara statsmän och inte politiker. Skillnaden är den att en politiker tänker på nästa val medan en statsman tänker på nästa generation, och det är det senare vi måste lära oss att göra här i riksdagen. Jag har så långt jag orkat lyssnat till vad som sagts i debatten, där de mest betydande av politikerna har uppträtt. I denna kammare har genomgående den rena och krassa materialismen varit förhärskande och ett undantag lär, enligt vad som ryktas, endast ha förekommit i första kammaren. Ett par ord som upprepas till leda är »vår standard». Denna är för all del intressant, men det sägs inte ett ord om att den inte är allt. Det hjälper t.ex. inte en fet och mätt svensk, som sitter vid ett dignande middagsbord men samtidigt är driven till förtvivlan av svåra problem, att man sätter fram ytterligare en maträtt för honom. En hög standard innebär härvidlag ingen lösning — även om vi får en TV i varje rum kvarstår de verkliga mänskliga problemen. Jag har talat ofta om detta, herr talman, men för att saker och ting skall gå in i människors medvetande måste man vanligen upprepa sig. Nu skall jag emellertid inte alltför länge uppta tiden och beröra allt det som jag antecknat, ty jag vet att John Lundberg väntat länge på att få gå upp i talarstolen. Men det är sålunda inte en lösning man erbjuder. Somliga ursäktar sig med att vi inte kan fatta beslut i fråga om dessa faktorer — om en människa är olycklig kan vi inte göra något åt det. Det enda vi kan göra är att »stoppa någonting i» denna människa genom att höja hennes standard. Jag är emellertid säker om att vi alla känner på oss att detta inte är hela lösningen för den mängd svenskar som nu i så stor utsträckning har denna höga standard men som till sin förskräckelse märker att det inte räcker.

Vi måste med andra ord ge oss på själva människan. Låt oss alltså fundera över, inte hur vi vill ha samhället för att kunna trivas utan hur vi bör förhålla oss för att samhället skall fungera. Då inser vi att det finns vissa regler som vi inte kan nonchalera utan att det blir olyckor. Ser vi oss omkring i världen måste vi väl konstatera att utvecklingen egentligen inte gått så värst mycket framåt under de senaste femtio åren. Motsättningarna mellan människorna är minst lika stora som för femtio år sedan. Det är ändå märkvärdigt att vi som har så mycket inte skall kunna sätta oss till rätta och fundera över hur vi skall kunna lösa dessa mänskliga problem. Det blir att ta itu med sådant som dåligt morgonhumör och diktatur i hemmet från mannens eller hustruns sida och mycket annat. Det finns en mängd sådana saker som inte är straffbelagda och som det över huvud taget inte går att komma åt genom lagstiftning men som kan ha en mycket större nedbrytande effekt än någon brottslig handling. Vi kan inte bara hålla oss på det materiella planet. Jag understryker detta än en gång, herr talman, ty jag tycker att det är så viktigt. Vi måste åtminstone upplysa människorna om att vi inte har hela lösningen, när vi här talar om standarden, utan att det fordras något därutöver som vi visserligen inte kommer åt här i riksdagen, någonting som människorna själva måste hjälpa till med. Jag skall bara beröra två saker till. Den ena talade jag med John Lundberg om innan jag gick upp i talarstolen. Vi hade båda haft besök av unga män som givit sig in på narkotikamissbruk. För min del besökte jag i går även en sådan ung man på den anstalt där han befann sig. Jag kunde förstå att han ville komma ur den fångenskap, komma undan det tyranni som begäret efter narkotika innebär. Han hade kommit ifrån det i så måtto att om han inte såg eller bjöds på narkotika kunde han avstå från det. Men han sade: »Så fort jag kommer ut, kommer jag att möta mina gamla kamrater och då är det stor risk att jag inte orkar stå emot.» Det är väl inte väl beställt med eftervården av dem som råkat på sned i samhället, och vi måste göra någonting åt det innan det är för sent. Enligt de uppgifter jag erhållit har vår generaldirektör för kriminalvården profeterat om att han behöver fördubblat utrymme för interner inom en ganska snar framtid; detta är trenden för ögonblicket. Men även om vi får tillräckligt antal platser kan vi inte få vårdpersonal, läkare eller andra som med människokärlek tar sig an dessa olyckliga individer. Denna angelägenhet är alltså brådskande. Till sist, herr talman: Skulle man inte kunna genomföra att man inte säger »kärlek» när man menar erotik?

Herr talman! Herr Dickson inledde sitt anförande med att tala om att han blev omkörd på Södertäljevägen och övergick sedan till Martin Luthers Lilla katekes. Det är självklart att även jag läst katekesen, även om min katekes inte var så fin som herr Dicksons. Jag läste också: »Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot Din nästa.» Jag vill gärna säga till herr Dickson att vi aldrig skall glömma människan. Jag tror att vi alltid måste sätta människan i centrum, oavsett vilken uppfattning vi har. Men herr Dickson, som har läst en hel del, måste väl komma ihåg vad som ligger bakom Luthers Lilla katekes? Vad säger då Paulus, Calvin och Läuther om hur människan och medborgaren skall vara? Jo, de säger: »Men som förhållandena är, är det den kristnes plikt som borgare att böja sig för den av Gud insatta överheten. Även om fursten som människa vanligtvis är en odåga eller en slyngel, är han dock Guds representant. ”Den hand som svingar det världsliga svärdet är icke en människohand utan Guds hand. Det är Gud och icke människan som straffar med stegel och hjul, halshugger och piskar, det är Gud som för krigen.” Lydnaden är lydnad mot Gud, och människan har ingen rätt att göra uppror, icke ens mot orätt och tyranni: ”Lida, lida, kors, kors — det är den kristnes rätt och intet annat.» Herr talman!

När jag åkte hit i morse tog jag faktiskt inte Luthers Lilla katekes med mig utan tog en bok av Alf Ross som heter »Varför demokrati?» När jag sedan fick höra herr Wedén blev jag litet förskräckt.

Jag undrar om vi inte i dag bör vara på det klara med att den politiska utvecklingen lika väl som den ekonomiska är inne i ett skede där det krävs litet mera allvar än vad som för närvarande kan spåras hos oppositionen. Ty kan någon här hävda att vi har en enhetlig opposition? Man skulle möjligen kunna beteckna de borgerliga partierna som tre strängar på en sprucken fiol. Nu håller dessa tre strängar på att leta upp bassträngen för att kunna framställa någon melodi — en melodi som i fråga om de tongångar som herr Dickson anslog har tystnat inom den borgerliga samlingen. Det nya är kanske att man till de tre strängarna nu har knutit förhoppningen om storfinansens stöd. Det är självklart att om storfinansen sätter in sina ekonomiska tillgångar och sina propagandaresurser och gör uttalanden på ett visst sätt, blir den politiska situationen en annan. Då tvingas man behandla storfinansen på samma sätt som politiska partier får finna sig i. Det har sagts här att vi är inne i kriser. När jag hörde fru Nettelbrandt tala blev jag verkligen litet orolig. Det verkade ungefärligen som om hon hade odlat någon sorts kultur i ett provrör som hade vuxit på ett fantastiskt sätt utan att man egentligen visste vad som hade hänt. Fru Nettelbrandts hela argumentation vänder sig ju mot landstingen, eftersom dessa har det huvudsakliga ansvaret för hälsooch sjukvård; det kommer vi aldrig ifrån. Jag vet inte om fru Nettelbrandt över huvud taget har sysslat med sådana banala ting som hälsooch sjukvård, men jag utgår ändock från att hon kommit i kontakt med dem. Jag vill bara tala om att jag har varit med om att försöka bygga upp en sjukvård inom mitt län; eftersom jag inte känner andra län lika bra tar jag det som exempel. Vi fick från den 1 januari i år en borgerlig majoritet, låt vara under ledning av en gammal bondeförbundssekreterare, som är mera konservativ än någon högerman -— men det är en annan sak. Vad har nu inträffat? Har man på den borgerliga sidan försökt att aktivisera sjukvården och vårdyrkena? Vad har man gjort, fru Nettelbrandt? Jo, man har satt tre överläkare i ledningen för landstingsarbetet plus en hel del sköterskor och annan specialutbildad personal. Dessa är samtidigt heltidsanställda inom landstinget. är det på det sättet som vi skall lösa vårdkrisens problem i vårt land, att de, som samhället har kostat på utbildning för kanske 100 000 kronor per styck för att de skall kunna fullgöra sina viktiga uppgifter i samhället, sedan måste sättas in på angivna poster, enär ingen annan och lämpligare borgerlig arbetskraft finns att tillgå? Men dessa borde väl handha den egentliga sjukvården, när man måste överta ansvaret för denna? Samtidigt anser man på borgerligt håll att skatterna måste sänkas. Vi har haft anledning att se även på det kravet. Och hur har de borgerliga förfarit nu, när de har kommit i ansvarsställning? Jo, de är tvingade att skattevägen ta ut de pengar som behövs! Vill man bygga ut vårdyrkena ytterligare, så måste några kronor mera läggas på i skatt. Nu kan damerna och herrarna inte trolla längre, ty nu har ni fått en — låt vara liten — majoritet. Då måste ni också ta det ansvar som den förpliktar till. Som en av dem som mycket har sysslat med hälsooch sjukvård i detta land måste jag säga, att ingen här i landet för 20 år sedan väl vågade drömma om att så många skulle vara engagerade inom hälsooch sjukvården som förhållandet i dag är.

Bristsituationen i samhället av i dag har ju sin orsak i att vi icke kunnat helt fylla de latenta behov som det borgerliga samhället lämnat efter sig. Hur var det på bostadsområdet år 1932?

Jag hör också med en viss förvåning herr Wedén säga att både det ena och det andra hade utlovats av socialdemokratin men inte kommit till stånd. Herr talman! I dagens situation kan jag naturligtvis säga att jag gärna skulle instämma i att regeringen borde ha gjort mera.

Jag ser herr Svärd i kammaren nu. Jag lärde känna honom som en hatfull socialistätare en gång i tiden. Utvecklingen har emellertid förvandlat honom till en fin affärsledare inom den socialdemokratiska regeringens styrelsesfär. Han har i praktiskt arbete visat att det inte är ägandet i och för sig som betyder något, utan att det är glädjen över och viljan att kunna göra något som är det primära i en människas liv. Jag kan utgå från att herr Svärd i tidningarna kommer att tala om socialdemokratin på sitt speciella sätt. Vad som emellertid ur samhällets synpunkt är viktigare är att han är en god affärsledare och en socialiseringsexpert av stora mått. För att inte störa högermannen Svärd kanske vi kan kalla honom för något annat, men realiter har han ändå visat vägen framåt. Herr talman! Jag läste i Dagens Nyheter, som numera är ett av mina livoch husorgan, för torsdagen den 17 augusti en artikel i vilken tidningen visade upp 12 industrimän. Jag ställde mig då frågan: Hur mycket representerar dessa herrar och hur många stora och fina fusioner har de varit med om att skapa? Herr Sträng som ofta betecknas som en besvärlig och sträng herre har inte så stor industriell ekonomisk makt över det svenska samhället som dessa 12 herrar har.

Den kapitalistiska delen — om vi nu skall använda ett sådant uttryck — har kunnat fungera tack vare att samhället har utfört »ambulanstjänsten» och kunnat klara det som de enskilda företagen inte kunnat göra.

Då tvingas man att gå till de större enheterna, till samhället. I går diskuterade vi den internationella stormarknaden, och alla syntes vara rörande eniga om att den överstatliga organisationen EEC, även om den allvarligt kan nagga vår egen suveränitet och grundlag i kanten, ändå borde accepteras. Jag hörde inte att något av de borgerliga partierna var tveksamt om att detta var den utveckling vi borde följa. Herr talman!

Det är orimligt, lika orimligt som om vi skulle säga: Varför har herr Hedlund skapat storindustrier och varför håller han nu på med privatsocialisering genom att ta hand om böndernas skogar och mark? Och varför sade man på en stämma i förrgår i Roslagen att det är förskräckligt att ungefär 60 procent av bönderna inte vill vara med om att socialisera i herr Hedlunds regi och att man därför måste vidta hårdare åtgärder? Och varför gör man fusioner inom handel och storindustri? Orsaken är ju bara den att i den underliga värld vari vi lever tvingas vi att skapa större enheter. Då frågar jag: Kan dessa tolv personer nu reduceras till att bli kanske fem eller sex? Kan dessa fem eller sex personer ur demokratisk synpunkt vara bättre skickade än riksdagens ledamöter, kommunalmän och regering att ha ansvaret för svensk industri? Även om inte storföretagen kallar det socialisering har de ändå visat nödvändigheten av en koncentration av industrin och företagsamheten som vi kan kritisera och kalla vid olika namn men som vi aldrig kan komma förbi. Om man går tillbaka till den definition av samhället som Luther på sin tid gav skall man naturligtvis göra bedömningarna ur en annan synpunkt.

Se efter vad som har skett i landsting och kommuner i dag, så skall damerna och herrarna finna vart vi är på väg! Det är en allvarlig situation som det svenska samhället ställs inför. I dag har vi på riksplanet en broms genom att socialdemokratin har majoritet — låt vara en svag sådan — i olika församlingar, och de borgerliga partierna har aldrig kunnat spela ut i frihet, i varje fall inte på riksplanet. Det sades i går att alla partier vill värna om vår neutralitet. Vad vet vi om det i fall en viss situation inträffar? Jag har läst igenom herr Wedéns tal från 1951. Har han ändrat sig sedan dess? Han har inte varit lika läraktig som herr Svärd — tvärtom.

Det har i detta sammanhang talats om den fulla sysselsättningen.

Om så är förhållandet, innebär det att de konservativa i samhället är på väg mot en mycket allvarlig politisk nydaning. I radio och TV och till och med här i riksdagen kommer socialdemokratin alltid i underläge. På varje socialdemokrat går det tre eller fyra borgerliga, även om dessa nu säges ha ingått äktenskap. Eftersom man med modern propaganda medvetet eller omedvetet kan åstadkomma nästan vad som helst, är detta en situation som vi inte kan blunda för. Vi har i grundlagen inskrivit tryckfriheten och yttrandefriheten, och det är inte meningen att pressen, radio eller TV på grund av politisk åskådning genom censur skall kunna begränsa tryckeller yttrandefriheten. Det är likgiltigt vilket parti som drabbas av en sådan begränsning, ty i en demokrati skall alla ha möjligheter att påverka opinionen. Den bok som jag håller i min hand — det är inte Luthers Lilla katekes utan »Varför demokrati» av Alf Ross — är en förnämlig bok. Ross konstaterar att demokrati och liberalism är skilda begrepp utan inbördes sammanhang. Ross skriver: »Den demokratiska utvecklingen har också gått i riktning bort från liberalismen. Efterhand som det folkliga inflytandet växte och stabiliserades, medförde tingens inre logik att man på nytt krävde mera av staten än passivitet och rättsligt skydd. Man insåg att lycka och framgång eller bara uthärdliga levnadsvillkor för de breda folklagren icke kunde uppnås enbart därigenom, att de gamla ståndsprivilegierna upphävdes. Den obegränsade frihet, som är djungelns lag, gav lysande livsvillkor för de starka, d. v. s. kapitalisterna, men icke för de svaga. Skulle även de sistnämndas intressen tillvaratagas, var det nödvändigt att kräva positiva åtgärder från statens sida, ingripanden för att förhindra det förtryck och den exploatering som ofrånkomligt följer av djungelns lag, allas kamp mot alla.» Herr talman! Vi har sedan 1932 försökt omskapa det här samhället. Vi har inte lyckats på alla områden; det är jag den förste att erkänna. Vi har t.ex. inte kunnat skaffa bostäder åt alla människor, i varje fall inte åt dem som har en svag ekonomi.

Den propositionen var ju ett resultat av en borgerlig propaganda, som försökte övertyga oss om hur farligt det var att ha denna lag kvar. Nu har även de borgerliga kommit på andra tankar, Personligen har jag den uppfattningen att om hyresregleringslagen avskaffas, så kommer hyrorna att stiga väsentligt. BIL. a. tror jag att många mindre företag, exempelvis affärsföretag, kommer att få läggas ned, eftersom de inte kommer att ha möjligheter att klara de höga hyrorna. Jag undrar om inte vi skulle göra en god gärning, om vi eliminerade denna risk. Jag skulle även vilja säga ett par ord om lagstiftningen och det juridiska tänkandet över huvud taget. Jag tror att en författare, som studerat riksdagens arbete, har rätt när han säger, att vi icke kunnat omskapa tänkesättet hos dem som har ansvaret bakom lagstiftningen. Justitiedepartementet brukar jag alltid vara vänlig mot. Jag har en känsla av att justitiedepartementet mera liknar en sommaräng, där man inte har några möjligheter att plocka prästkragar. Men även om där funnes prästkragar, så skulle man nog inte inom det departementet kunna lägga fram förslag om en lagstiftning, som tog hänsyn till sociala förhållanden i stället för att stärka den enskilda äganderätten. Det kan inte vara tillfredsställande för människor ute i landet att ha sina ärenden liggande i någon liten kanslists skrivbordslåda i åtta, tio år utan att någonting händer. Det kan heller inte vara roligt för en enskild fiskare att tvingas lämna sitt hus vid havet, därför att det bolag som ockuperat statens mark och inte äger marken förfogar över både jurister och lantmätare. I sådana fall trädes lätt en liten medborgares rätt för nära. Just i dagarna håller ett stort bolag på att lägga beslag på ett ödeskär och vräka bort människor från den boplats vid fiskeläget som de nyttjat i över 100 år. De handlar så inte för att de har rätt utan ekonomisk makt. Vad gör kammarkollegium och andra myndigheter för att bevaka kronans äganderätt till marken och den lilla medborgarens rätt att nyttja den? Herr talman! Det har i dag sagts en hel del i debatten.

Därför säger jag: Dröm väl fram till valet 1968 — dagen därefter kanske blir en ny borgerlig mardröm!

Herr talman! När herr Lundberg såg mig närma sig vaknade hans samvete, och han lade tillbaka Luthers katekes där han hade tagit den. Nu är det inte min katekes utan bibliotekets, annars skulle herr Lundberg få den. Det är en bra bok. Förresten vill jag fråga: Hål ler inte herr Lundberg med mig på den punkt där jag citerade salig Luther och att det vore bra, om vi tänkte på den saken? Herr Lundberg sade att vi skulle sätta människan i centrum. Naturligtvis skall vi göra det, jag håller hundraprocentigt med om det. Men det gör vi ju inte då vi bara talar om den ena hälften av det mänskliga intresset och håller på att kalfatra det dag ut och dag in. Vi skall väl ta med hela människan, inte bara det som rör matsmältningen och yttre bekvämligheter m.m., utan man måste väl också ta hänsyn till de inre mänskliga kvaliteterna. De behöver också få sitt och det vet herr Lundberg egentligen lika bra som jag. Sedan vill jag säga att jag är glad över att herr talmannen nu på den vänstra TV-rutan sitter alldeles stilla vilket inte var fallet förut.

Herr talman! Till herr Dickson skulle jag vilja säga att hans misstro mot medmänniskor är större än vad jag trodde. Min tanke var att ge honom katekesen, därför att jag förutsatte att han skulle läsa flera av budorden och även läsa Vad är det? Jag håller med om att visst behöver människor förändras, den saken är klar. Jag vågar också påstå att vi i ett utvecklingssamhälle mer än vanligt måste satsa på humanitära åtgärder — humanism — och försöka göra människan vuxen, så att hon kan se framåt på ett annat sätt än för närvarande.

Då har samhället liksom kört förbi det mänskliga tänkandet, varvid det uppstår konflikter och sammanstötningar som vi bör försöka undvika. Men, herr talman, även om jag önskade att jag hade den där fina katekesen i mitt bibliotek i stället för den gamla utnötta kan jag försäkra, att jag inte hade någon som helst lust att »socialisera» eller lägga beslag på den.

Herr talman! Jag vill först säga några ord om folkpartiets förslag om en Ööversyn av villkoren för förtidspensionering, en fråga som herr Bengtsson i Varberg tidigare i debatten har berört.

Detta betyder att en hel del av de människor som verkligen behöver stöd inte kommer att ha någon nytta av förslaget. En hantverkare som på grund av sanering förlorat sin lilla verkstad och är för gammal att omskolas eller förflyttas kan inte få stöd och inte heller en utrationaliserad småbrukare. En äldre frånskild kvinna utan yrkesutbildning erhåller inget stöd och inte heller de s.k. hemmadöttrarna, som vi har talat så mycket om och gjort så litet för. Jag anser att en översyn av villkoren för förtidspensionering är lika nödvändig efter ett beslut om detta stöd som den var tidigare, och jag vill vädja till socialministern att tillsätta en utredning för en sådan översyn. Frågan behandlades av vårriksdagen, och andra kammaren beslöt då att hos socialministern hemställa om en utredning, medan första kammaren avslog förslaget. Men regeringen kan ju mycket väl tillsätta utredningen ändå och jag tycker inte det ligger i socialministerns intresse att överlåta saken till sin efterträdare. Det är alltså ett gott råd när jag säger: Tillsätt utredningen själv, vänta inte på någon annan! Det har i höst förts en ovanligt livlig politisk debatt, för att vara ett ickevalår. Detta är bara bra. Det förefaller som om det politiska intresset bland allmänheten är i växande, vilket också är bra. Från vårt håll har vi hävdat att om samma parti regerar årtionde efter årtionde minskar allmänhetens intresse för politiken, medan däremot ett och annat ombyte i kanslihuset ökar intresset. Nu verkar det rent av som om intresset skulle öka bara genom att det håller på att växa fram en känsla av att någonting kan inträffa nästa höst. Det är som sagt bra att intresset har vuxit och att debatten har blivit livligare, men det skulle ha varit ännu bättre om den debatt som förts hade varit annorlunda i en del avseenden. Från socialdemokratiskt håll har det förekommit alltför många försök att utmåla oppositionspartierna som handgångna redskap åt storföretagsamheten, vilken i sin tur utmålats i mörka, ibland nattsvarta färger. Rapporter från de debatter som förts i höst visar att social demokraterna tydligen hoppas mycket av propagandan om storföretagens bidrag till de politiska partierna. Särskilt tycks man tro att den propagandan skall vara vinnande i konkurrensen med folkpartiet. En del socialdemokratiska talare i debatterna lär ha gjort intryck av att vara väsentligt mer intresserade av folkpartiets finanser än av landets. Det är alltså möjligt att vi får bevittna att storfinansen återtar sin tidigare framskjutna plats i den socialdemokratiska propagandan efter att under några år ha varit mindre användbar på grund av det livliga och, såsom jag förmodar, vänskapliga umgänget mellan regeringen och storföretagarna på Harpsund. Under valrörelsen 1966 spelade tomtjobbarna en mera framträdande roll än storfinansen. Var och en som inte utan vidare anslöt sig till den form av kommunal förköpsrätt som föreslogs av majoriteten i markvärdeutredningen utmålades som en misstänkt figur, vilken gick tomtjobbarnas ärenden. Justitieministern lade sedan fram ett förslag om förköpsrätt, som nära överensstämde med det som mittenpartiernas representanter i utredningen föreslog. Det lär föreligga ett viss missnöje med detta förslag inom socialdemokratin, och vi får hoppas att det inte blir vi som får skulden för detta missnöje genom att wi inte kritiserat förslaget. Tomtjobbarna kommer emellertid med all säkerhet att spela en roll också i 1968 års valrörelse, även om de denna gång kommer att få en viss konkurrens från storfinansen. I vissa fall kan det rent av bli fråga om en personunion, såsom i den mycket omtalade markaffären i Nacka. Denna affär, som vi känner så väl till, beskrevs i Aftonbladet på ett sätt som vittnar om att man där lyckats undgå att lära sig något om de möjligheter planmonopolet ger kommunerna att bestämma över markanvändningen. Och i tidskriften »frihet» har jag läst att för säljningen av mark i Nacka är en handling, som kan leda till enskilda tragedier, vilka har sitt upphov i avsaknad av bostad, trångboddhet eller dålig ekonomi på grund av höga boendekostnader. Den som skrivit detta måtte ha undgått att lära sig något om råmarksprisernas inverkan på boendekostnaderna, en sak som för övrigt herr Hansson i Skegrie tidigare i dag varit inne på. Jag vill understryka att det är angeläget att hålla markpriserna nere. Produktionskostnaderna är nu så höga att man måste jaga besparingsmöjligheter på alla områden. Men sedan detta är sagt bör man våga påpeka att råmarkspriserna har mycket ringa inverkan på hyreskostnaderna. Ingen hyresgäst får dålig ekonomi med anledning av ett några kronor högre råmarkspris. Detta hindrar inte att jag inte tycker att det är bra när, såsom i Nacka, ett enda byggnadsföretag blir den helt dominerande markägaren i en kommun, oavsett om det är ett enskilt eller ett allmännyttigt företag. Byggnadsföretagen köper nog inte mark för att undgå konkurrens, utan de gör det för att skaffa sig säkerhet att kunna bygga. Men om ett företag äger praktiskt taget all den inom överskådlig tid byggbara marken, blir effekten i alla fall att konkurrensen sätts ur spel, och detta kan betyda väsentligt mer för hyreskostnaderna än någon krona mer per kvadratmeter för råmarken. Jag vill, herr talman, gärna betona att allt icke är väl beställt när det gäller markpolitiken. Det är felaktigt att vi inte tidigare har fått en skatt på oförtjänt markvärdestegring. Det förekommer vinster, vilka måste betecknas som fullständigt oförtjänta och vilka borde dras in till det allmänna. Det är också oriktigt att kommunerna inte fått bättre resurser för att i tid förvärva mark. Men ändå kan jag inte underlåta att framhålla, att socialdemokraterna är oförsiktiga då de för en så överdriven propagandakampanj i markfrågan. När allmänheten hör dem beskriva hur tomtjobbarnas framfart pressar upp hyrorna måste man fråga sig, hur socialdemokraterna kunnat tolerera detta under tjugo år av regerande. Varför har regeringen så länge låtit tomtjobbarna husera utan att göra något åt saken? Vem har egentligen hindrat dem? Man får nästan intrycket att socialdemokraterna tänker vinna nästa års val med en propaganda som egentligen riktas mot den egna regeringens oföretagsamhet. Det ser ut som om regeringen i år för första gången sedan 1964 skulle lyckas åstadkomma en riktig fördelning under året av bostadsbyggandet, och jag ber att få gratulera inrikesministern till detta resultat. Men man frågar sig onekligen: Varför lyckas inrikesministern i år med det som var omöjligt i fjol och i förfjol? Att han ville lyckas även då utgår jag från som självklart. Något kan bero på konjunkturerna. Men en del av förklaringen är kanske det dåliga val som socialdemokraterna gjorde 1966 och vetskapen om att ett nytt misslyckande i fråga om bostadspolitiken med skärpa skulle komma att påtalas i 1968 års valrörelse, inte minst från vårt håll. är det så, kan man säga att valutgången 1966 var ottilifredsställande för socialdemokratin men tillfredsställande för bostadskonsumenterna. Då återstår bara att hoppas att utgången blir densamma 1968 — det gäller i varje fall för den som nu anser bostadskonsumenternas situation viktigare än socialdemokratins. Beträffande fortsättningen av bostadsbyggandet under den närmaste tiden vill jag emellertid tillråda en behärskad optimism. Regeringens bostadspolitik har egentligen haft en egenskap som man riktigt kunnat lita på och det har varit ryckigheten. Som närliggande exempel kan nämnas att bostadsbyggandet från 1965 till 1966 minskade med 2,5 procent, medan det från 1966 till 1967 ser ut att öka med 15 procent. Erfarenhetsmässigt kan alltså årets höga bostadsproduktion mycket snart övergå till en minskning. Jag vill emellertid understryka att det är mycket viktigt att vi under det närmaste året får en hög bostadsproduktion, framför allt i bristorterna. Det är viktigt för dem som står i bostadsköerna — jag behöver inte beskriva deras sitution. Men det blir också lättare att genomföra hyresregleringens avveckling på ett hyggligt sätt om bostadsproduktionen hålls på en hög nivå. Efterfrågan på centralt belägna äldre lägenheter i de större städerna kommer nog under alla förhållanden att bli stor, helt enkelt beroende på att det är fler människor som ' vill ha sådana lägenheter än vad det finns centralt belägna lägenheter. Om till denna efterfrågan, som vi inte kan göra något åt, för lång tid framåt måste adderas även en knapphetsefterfrågan blir läget bekymmersamt. Jag är säker på, herr talman, att många hyresgäster med viss oro frågar sig vad som kommer att hända när hyresregleringen avvecklas. Oron är förklarlig. Det är också naturligt att regeringen söker dämpa denna oro och därmed försvåra för kommunisterna att driva sitt spel. Det är heller inget fel om regeringen varnar hyresvärdarna för att utsätta de spärrar mot kraftiga hyreshöjningar, som föreslås i hyreslagen, för alltför hårda prov. Återhållsamhet är säkerligen i längden en klokare politik från hyresvärdarnas sida. De kan inte ha något intresse av att avvecklingen sker på ett sådant sätt att den allvarligt komprometterar en friare hyresmarknad hos en omfattande hyresgästopinion. Vi vill alltså gärna instämma i regeringens varningar härvidlag, de är befogade. Men när ett par statsråd — herrar Lennart Geijer och Rune Johansson — hotar hyresvärdarna med att om de inte uppför sig väl, så kommer hyresbeståndet att socialiseras, tycker man med förlov sagt att det verkar en smula naivt. Finansministern tycks inte kunna skaffa pengar för att ge kommunerna kapital för markförvärv. Hur skall han då kunna skaffa det kapital som behövs för att lösa in det svenska hyreshusbeståndet? Ett sådant hot skrämmer nog ingen. Varför säger inte i stället regeringen: De spärrar som föreslagits är konstruerade för att vara tillräckliga och vi tror också att de kommer att vara det. Men ingen kan göra en sådan bedömning med hundraprocentig säkerhet. Regeringen kommer därför att noga följa utvecklingen på hyresmarknaden och — om så behövs — föreslå en förstärkning av dessa spärrar. Ett sådant uttalande vore realistiskt och värt att ta på allvar. Det är däremot inte fallet med ett hot om fullständig bostadssocialisering. Ett sådant förfarande kan knappast heller skapa entusiasm på hyresgästhåll. Konkurrens även i fråga om fastighetsförvaltning är nog att föredra framför den bostadsbyråkrati som en socialisering av hyreshusen skulle medföra. Herr talman! Innan jag avslutar mitt anförande vill jag ta tillfället i akt att instämma i ett yttrande av herr Skoglund i Umeå — något som inte precis brukar ingå i mina vanor. När herr Skoglund för några veckor sedan Ööppnade arbetarmässan i Luleå yttrade han enligt referat i pressen på tal om glesbygdsbefolkningens problem, att det är tid att övergå från ord till handling. Ja, den uppfattningen har jag haft ganska länge, men nu tycks även herr Skoglund bli otålig över regeringens oföretagsamhet på området. Det är i höst tre år sedan riksdagen beslutade om lokaliseringspolitiken. I samband med detta beslut och på förslag av regeringen gjorde riksdagen en utfästelse, som innebar att särskilda åtgärder skulle vidtas för att ge gles bygdsbefolkningen i norra stödområdets inland en acceptabel service. Sedan dess har emellertid denna service undan för undan försämrats, beroende på att serviceanordhingarna minskat i antal, bl.a. genom indragningar i samband med att människorna flyttat ut. En vetenskaplig utredning har gjorts om glesbygdsproblemet, vilket är bra. En arbetsgrupp har tillsatts i departementet, vilket kanske också är bra. Men några konkreta åtgärder för att hjälpa glesbygdernas befolkning har inte vidtagits, såvida man inte som en sådan åtgärd räknar tillkomsten av en broschyr, Gammal i glesbygd. Vi har i dag från denna talarstol fått vältaliga och mångordiga vittnesbörd om socialdemokraternas förmåga att ta initiativ. Ni kan fråga befolkningen i de områden jag här talar om vad man anser om regeringens initiativkraft och om dess sätt att hålla de löften som gavs hösten 1964. Jag tror knappast att man kommer att ge regeringen något högt betyg.

Herr talman! Till herr Gustafsson i Skellefteå vill jag endast säga ifrån att jag inte gjorde mitt påpekande om storfinansen för att det skulle användas som skrämselpropaganda i den socialdemokratiska valkampanjen. Men jag ville påtala att storfinansen själv har blandat sig i det politiska spelet. Jag vill erinra om att Sunt Förnuft, organ för en sammanslutning där herr Wallenberg själv är ordförande, har anordnat folkomröstning om utgifter för kommuner på några tusen kronor. Man har lagt sig i ett politiskt spel och försökt agitera upp stämningen. Men om herr Wallenberg vill värna om kommunernas rätt i det fallet, är det desto mer orimligt att han sedan själv gör en affär med en kommun och tjänar åtminstone tio miljoner kronor.

Jag har alltså inte på något vis velat dämpa oron på hyresmarknaden, utan jag har tvärtom betonat att mindre inkomsttagare på arbetarsidan såväl som bland småföretagarna har all anledning att med oro se på utvecklingen. Det är detta jag har framhållit och inte något annat.
Herr talman! Herr Lundberg tycks ha fått den föreställningen att mitt inlägg i huvudsak var riktat mot hans anförande. Jag kan försäkra honom att jag inte alls hade det i tankarna. Om jag inte hörde fel sade herr Lundberg i sitt första anförande att de borgerliga partierna går att köpa. När debatten ligger på det planet vägrar jag att deltaga.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att vad jag har talat om är vad professor Ross uttryckligen säger, nämligen att man kan köpa åsikter och uppfattningar bara man har tillräckligt med pengar. Det är ju i den situationen vi befinner oss i dag. Socialdemokratin har tyvärr inte möjligheter att spela ut med likvärdiga resurser som de borgerliga när det gäller att övertyga folk. Det tror jag att även herr Gustafsson i Skellefteå måste konstatera. Han står ju på den starkare sidan, eftersom hans parti har dem som håller detta med propagandamedel i en annan utsträckning än andra partier.
Herr talman! Under dagens intensiva debatt har många väsentliga ting varit föremål för stor uppmärksamhet. Ordet vårdkris har också nämnts av några talare. Jag skall under några minuter uppehålla mig vid framför allt sjukvårdsfrågorna. Skall debatten på detta område bli meningsfull, bör den naturligtvis så långt som möjligt konkretiseras. När jag ser att folkpartiledaren herr Wedén är inne i kammaren finns det anledning att bl.a. ställa den frågan till honom — han har själv använt ordet vårdkris i dag — om han anser att det råder en vårdkris i hans län, Södermanlands län, och, om så är fallet, vilka åtgärder herr Wedén menar att statsmakterna skall vidta för att förbättra situationen.

Vi är starkt medvetna om de svåra påfrestningar som många enskilda utsätts för när de konfronteras med brister som alltjämt finns inom sjukvården. Men vi nöjer oss ju inte med att ropa om vårdkris; vi satsar hårt för att öka sjukvårdsresurserna ännu mer, så att ingen vårdbehövande skall riskera att bli utan adekvat behandling och vård. Denna aktivitet har varit mycket intensiv och mycket bred, och jag förstår att herr Wedén inte haft tillfälle att följa den särskilt noga. Låt mig därför i några korta punkter skissera vad som har skett och vad som sker. En grundläggande faktor för sjuk vårdskapaciteten är naturligtvis personaltillgången. Vi har satsat starkt på läkarutbildningen, så starkt att vi inom loppet av detta decennium fördubblar intagningskapaciteten vid de medicinska fakulteterna, från 450 till över 900 medicine studerande per år. Medicinalstyrelsen uppskattar att det under de tre åren 1967 t.o.m. 1969 kommer att bli ett nettotillskott av drygt 1 000 heltidstjänstgörande läkare, inberäknat utländska läkare.

Jag kan nämna att vi just i dagarna får ett tillskott av 55 väl kvalificerade läkare från Tjeckoslovakien och Bulgarien. När det gäller sjuksköterskeutbildningen har intagningen i sjuksköterskeskolorna ökat från 1800 per år 1960 till 2 800. Det totala antalet yrkesverksamma sjuksköterskor har stigit från inte mindre än 20 000 år 1960 till bortåt 27000. Medicinalstyrelsen uppskattar nettotillskottet under de närmaste tre åren till cirka 3 700 heltidsarbetande sköterskor vid oförändrad yrkesintensitet. Även när det gäller övriga personalgrupper, assistenter, undersköterskor, sjukvårdsbiträden o. s. v., har utbildningen ökats. Vårdkapaciteten på våra kroppssjukhus gör det nu möjligt att lägga in över en miljon människor för vård under ett år. 1965 var siffran 1100 000. Det innebär i genomsnitt över 3 000 intagningar per dag. Dessutom görs under ett år bortåt 10 miljoner sjukbesök hos läkare vid sjukhusens öppna mottagningar. Landstingen och storstäderna byggde 1966 sjukhus och sjukhem för cirka 470 miljoner kronor. Under innevarande år beräknas sjukhusinvesteringarna öka med inte mindre än 60 procent till 750 miljoner. Siffran väntas nästa år öka ytterligare till drygt 850 miljoner kronor, för att år 1969 uppgå till över 900 miljoner. Det skulle betyda ungefär en fördubbling av sjukhusbyggandet från 1966 till 1969, d. v. s. på tre år. Sjukvårdshuvudmännen gör här utomordentliga insatser — låt mig understryka det — och detta har vi anledning att tacksamt notera. Fru Nettelbrandt sade i sitt anförande tidigare i dag, att man låter långtidssjuka uppta platser på kroppssjukhusen i stället för att bygga ut långtidsvården. Det föranleder mig, herr talman, till två korta kommentarer. Fru Nettelbrandt ansåg det, såvitt jag förstår, mer eller mindre cyniskt att redovisa sjukvårdens faktiska läge med siffror, då det finns människor vilka inte, som hon sade, får den vård de behöver. Men är det intet lika cyniskt att så här i ett allmänt svep säga att alla långtidssjuka på kroppssjukhusen skulle vara patienter för långtidssjukhusen? Därvidlag måste i stora stycken de medicinska indikationerna vara avgörande. Men det är riktigt — låt mig understryka detta — att vi just på långtidssjukvårdssidan måste satsa hårt och bestämt.

Långtidssjukvården, som främst tar sikte på åldringarnas behov, får alltså en betydande andel av sjukvårdsinves teringarna. Låt mig erinra om att förra året byggdes sjukhem för cirka 120 miljoner kronor. I år beräknas en fördubbling av sjukhemsbyggandet äga rum, och för nästa år sker ytterligare en kraftig ökning. Detta är resultatet av en medveten styrning, som givit förtur åt, som jag påpekade, sjukhemmen. Resultatet kan avläsas i att inte mindre än 15 000 nya sjukhemsplatser, d. v. s. platser för långtidsvård av huvudsakligen äldre personer, kommer att stå färdiga eller vara under byggnad 1969. Denna nettoökning av platsantalet innebär ett mycket stort tillskott till de 23 200 långtidsvårdsplatser som fanns 1965. Det betyder att vi raskt närmar oss det platsantal inom långtidsvården, som uppställdes som mål av läkarprognosutredningen, nämligen cirka 40 000 platser år 1970. Markanta förbättringar kan också noteras inom åldringsvårdens övriga områden. Platsantalet på våra ålderdomshem har under 1960-talet ökat med närmare 10000 vårdplatser, under åren 1966—1967 har igångsättningstillstånd beviljats för 6 700 nya ålderdomshemsplatser. Det har väl aldrig tidigare byggts mera på detta område här i landet.

Men jag skall ändå ange ett par siffror. 1964 utförde hemsamariterna 14 miljoner arbetstimmar, året därpå 17 miljoner och år 1966 över 20 miljoner arbetstimmar. Antalet hemsamariter har ökat mycket starkt och förväntas öka ytterligare inom praktiskt taget alla kommuner i vårt land. Låt mig för fullständighetens skull tillägga att förbätt ringen av åldringsbostäder också haft en mycket stor och glädjande omfattning. Över 35000 bostäder beviljades förbättringsstöd från den 1 juli 1964 till utgången av 1966, och det behöver väl inte särskilt understrykas att detta skedde utanför ramarna för det vanliga bostadsbyggandet. Jag hoppas att dessa siffror från några av de avsnitt där vi rör oss i vårdarbetet kunnat förmedla ett visst intryck av den aktivitet och expansion som råder på vårdområdet i vårt land. Det är en aktivitet som inte bara tar sikte på utbyggnad i största allmänhet, utan som innefattar en hög grad av styrning och prioriteringar och som kompletteras och stödjes av starka rationaliseringssträvanden. Vi har ingen anledning att dölja alltjämt existerande brister, herr talman, och inte heller att försöka ge en bild av allmän förträfflighet på sjukvårdens område. Men det finns anledning att reagera mot den konsekventa, jag skulle nästan vilja säga nedsvärtning av svensk sjukvård som folkpartiet har ägnat sig åt. Det är ett rimligt krav man kan ställa på ett parti, som så häftigt kritiserar förhållandena inom en samhällssektor, att det också framlägger konkreta förslag till förbättringar. Våra landsting har nyss haft sina sedvanliga sammanträden, Helt naturligt har sjukvårdsfrågorna stått i centrum, eftersom det är landstingen och storstäderna som driver praktiskt taget all sjukvård i landet.

Staten driver som bekant ingen sjukvård, bortsett från ett par kroppssjukhus och ett fåtal inrättningar inom den psykiatriska vårdsektorn, utan staten ansvarar för den högre medicinska utbildningen, lagstiftningen och forskningen. Tillsammans med huvudmännen har staten ansvaret för att vården ges ett riktigt medicinskt och socialt innehåll och att vårdresurserna avvägs med hänsyn till samhällsekonomiska resurser och arbetskraftsresurser. Det gäller, herr talman, med andra ord en riksplanering. Planering har givetvis alltid hört till medicinalstyrelsens uppgifter. Styrelsens planeringsresurser har väsentligt förstärkts under senare år. Sedan ett par år finns dessutom ett särskilt planeringsorgan, nämligen socialdepartementets sjukvårdsdelegation, där medicinalstyrelsen, sjukvårdens huvudmän, arbetsmarknadsmyndigheterna m.fl. är representerade. En av delegationens viktigaste uppgifter är att utifrån dokumenterade behov på sjukvårdens område avgöra vilka slags sjukhusbyggen som skall ha förtur. Det är ganska självklart att sjukhem för åldringsvård därvid satts i främsta rummet och att man även satsat hårt på undervisningssjukhusen för att möjliggöra en ökning av läkarutbildningen. Sjukvårdsdelegationen har också tagit initiativ till en omfattande planeringsenkät som belyser befintlig och åsyftad vårdkapacitet, personalbehov och investeringsplaner. Tonvikten i enkäten ligger på personalsidan: på personalbehovet och på utbildningskapaciteten för olika personalgrupper. Genom denna och följande enkäter vill sjukvårdsdelegationen bilda sig en uppfattning om dagens läge. Men enkäten omfattar även den beräknade utvecklingen fram till 1970-talet beträffande vårdplatser, öppen vård, personalutveckling, kostnadsutveckling etc. Enkätsvaren håller nu på att bearbetas, och utan tvivel kommer resultatet att underlätta en realistisk totalplanering av vår hälsooch sjukvård. rådena har i särskilt hög grad tillgodosetts i samband med sammanslagningen av socialstyrelsen och medicinalstyrelsen. I anslutning till de allmänna planeringsuppgifter, som det nya vårdverket erhåller, tillskapas en speciell planeringsenhet för särskilda uppgifter, t.ex. frågan om hur man skall åstadkomma största möjliga effekt av insatt personal inom en integrerad hälsooch vårdorganisation. Vid årsskiftet inrättas vidare ett särskilt rationaliseringsinstitut för hälsooch sjukvården. Institutet skall främja, samordna och medverka i huvudmännens planeringsoch rationaliseringsverksamhet. Jag vill också erinra om den integration mellan olika vårdområden som håller på att genomföras och som kommit till uttryck dels i landstingens övertagande av den psykiatriska vården, dels i sammanförandet av sjukvården och socialvården i den nya socialstyrelsen. Vi har under de senaste åren dessutom fått en ny lagstiftning om psykisk vård. Förslag har framlagts om lag beträffande omsorgen om de utvecklingsstörda. Socialpolitiska kommittén har genomfört inventeringar beträffande gamla och handikappade, och detta arbete fullföljs nu av handikapputredningen. Inom medicinalstyrelsen har utredningar gjorts och betänkanden framlagts om utvecklingen på en rad viktiga vårdområden, t.ex. när det gäller njursjukvård och intensivvård. Vi har fått nya linjer för specialistutbildningen och förberedelser för en samordnad vårdlagstiftning har igångsatts. Det pågår alltså en omfattande aktivitet på en rad områden, en aktivitet som jag vågar påstå saknar motstycke. Kraven är stora, och det är angeläget att öka aktiviteten. I detta läge förklarar folkpartiet — icke oväntat — att det på liberalt håll finns ännu större vilja till nya samlade grepp och ännu större krav på aktivitet än hos andra partier. även om detta — möjligen till följd av något tek niskt missöde — icke kommit till uttryck vid höstens landstingsmöten, finns det i tryck i en skrift som kallats »Medicin mot vårdkrisen». En av författarna har sammanfattat programskriftens innehåll i fem punkter: 1. Bättre planering. 2. Ökad rationalisering. 3. Utbyggd utbildning. 4. Större differentiering i vården. 5. Nya attityder till vårdbehövande. Sammanfattningen antyder att det inte är fråga om något nytänkande. Man söker också förgäves i skriften efter något uppslag som inte redan diskuterats eller prövats. Lika fåfängt letar man efter en redovisning av den väldiga utveckling som i dag äger rum på vårdområdena. Det skulle ju också rimma illa med den bild folkpartiet vill skapa av svensk sjukvård av i dag. Herr talman! Den verklighet vi möter ute på fältet är en annan, mer nyanserad, föränderlig och levande. På hela sjukvårdsområdet befinner vi oss i vad jag skulle vilja kalla ett fascinerande utvecklingsskede.

Invecklad teknik och stark specialisering är en klar tendens i framtidens sjukvård. Vi ser också hur dagens och morgondagens medicin alltmer söker se den sjuka människan som en helhet, där de psykologiska faktorerna tillmäts en många gånger avgörande betydelse. Men det räcker inte med detta. Vi måste också placera in den sjuka människan i sitt sociala sammanhang, inte minst då det gäller att rehabilitera, att återinpassa en skadad människa i samhället. Det är därför de olika vårdområdena måste integreras, måste fogas samman i ett helgjutet system som kan ge den Det är naturligtvis lätt att med siffror och statistik skildra denna dynamiska utveckling. Det är svårare att ange vad utvecklingen betytt för den enskilda människans trygghet i tillvaron. Vi vet att över 3 000 människor läggs in på våra kroppssjukhus varje dag, och det är lätt att förstå vad detta betyder. Men det ligger i ett progressivt samhälles natur att kraven växer även när det gäller sjukvården och att man anstränger sig att lösa fler problem än man egentligen har resurser för. Våra kunskaper om bland annat sjukdomarna ökar, och vi vet att det finns möjligheter att komma till rätta med allt fler sjukdomar, men vi kan inte lösa alla problem på en gång. Vi får gå fram steg för steg samtidigt som vi undersöker hur vi kan åstadkomma största möjliga effekt av insatt personal inom en fullständigt integrerad hälsooch sjukvårdsorganisation. Förmodligen står vi endast i begynnelsen av en ny epok. Forskningen och tekniken sätter för varje år nya medel i våra händer för att bekämpa sjukdomar och effektivisera behandlingsmetoder.

Herr talman! Jag har inte såsom herr statsrådet obegränsad tid till min disposition för en replik av den omfattning som statsrådets anförande hade. Men jag tror inte heller att jag behöver använda någon tid till en replik av det slaget, därför att mitt anförande tidigare i dag mycket väl kan tjänstgöra som den replik som jag här eljest skulle ha velat ge. Herr statsrådet har just ramlat i den grop som jag här i dag tidigare talade om.

Herr statsrådet har också här i sitt anförande vitsordat att de fortfarande finns. Det är en sak att anföra siffror över den utveckling som skett. Jag vill inom parentes säga: Fattas bara att vi inte skulle ha haft en utveckling på detta område i likhet med vad vi har haft på andra områden. Men den utvecklingen har inte varit tillräcklig, och det vitsordade också statsrådet i sitt eget inlägg. Jag har inte, herr statsråd, sagt att alla långtidssjuka skulle vara patienter på kroppssjukhus, men jag har sagt att långtidssjuka finns på de dyrbara akutsjukplatserna. Herr statsrådet vitsordade också att det är riktigt att just för de långtidssjuka är situationen den, ait de tar upp den typen av dyrbara platser. Jag har inte heller, såsom statsrådet här gjorde gällande, tillåtit mig säga att här ingenting sker. Tvärtom är det riktigt att det på en del områden har skett ofantligt mycket, men det har ändock inte varit tillräckligt. Herr statsrådet nämnde särskilt åldringsvården. Utvecklingen i detta avseende är att antalet åldringar ständigt ökar. Framtiden i fråga om just åldersutvecklingen är inte särskilt ljus. Det betyder att även om vårdmöjligheterna expanderar på det området hinner vi ändå inte ifatt utvecklingen. Den senaste statistiken från medicinalstyrelsen på den beläggning som vi har på våra sjukhus visar ingen positiv trend, utan vi har i dag ungefärligen samma beläggning på sjukhusen, samma antal stängda vårdplatser, som vi har haft under de senaste åren, när vi har fört denna diskussion här i riksdagen och i andra sammanhang.

Herr talman! Jag kan inte ge mig in på en historieskrivning. Jag skulle bara först vilja återge vad man skulle kunna kalla ett par episodbilder. Den första gäller våra förslag om professurerna i åldringsvård, som har förts vid flera tillfällen och där man från regeringens sida, från den förutvarande ecklesiastikministerns sida, har intagit en avvisande attityd under rätt lång tid. Den andra är att jag för ungefär halvtannat år sedan hade ett samtal med en hjärtspecialist här i landet, som kom från en läkarkonferens — i Genua tror jag det var — jag är inte riktigt säker på det. Han hade träffat en indisk läkare som hade sagt: Nu skall jag fara hem till min intensivvårdsavdelning. Han beskrev den också. Det var naturligtvis en exceptionell avdelning i ett land som Indien, men den svenske läkaren sade: Det har vi försökt skaffa oss. Vi kommer att få det, men det sker tack vare en privat donation och inte genom någon insats från statens sida. Framför allt tycker jag emellertid att statsrådet i dessa saker vidhåller en alldeles felaktig attityd. Han säger att detta är landstingens uppgifter och frågar vad folkpartiet och andra partier gör där. Statsrådet borde väl fråga sig vad han kan göra för att hjälpa landstingen i fråga om denna svåra uppgift. Jag vill säga statsrådet att det sämsta han kan göra är att bagatellisera svårigheterna och påstå, att det inte finns någon kris. Vad tror statsrådet att denna attityd får för konsekvenser för sjukhusadministratörer och andra, som vänder sig till sjuksköterskor som icke är yrkesverksamma och som försöker få läkare att arbeta så mycket de kan trots trötthetssymtom? Det är klart att det blir negativa reaktioner när den högste ansvarige för sjukvården i landet säger, att det egentligen inte är någon fara på taket. Då behövs det inte så stora uppoffringar måste många tänka. Det är här det främsta felet hos och det största ansvaret på statsrådet ligger.
Herr talman! Jag vill först säga till herr Wedén, att om han vill ha ett uttryck för mitt intresse för dessa frågor skulle jag gärna vilja använda längre tid än jag gjort i dag. Kan det vara fel, herr Wedén, att redovisa det faktiska läget på gott och ont inom svensk sjukvård? Jag har funnit det vara en angelägen sak i vårt allmänna arbete. Bristerna har jag aldrig dolt, det finns det ingen anledning att göra. Det finns emellertid ingen anledning att a priori tala illa om svensk sjukvård, ty då åstadkommer man skada, då skapar man oro och då åstadkommer man negativa resultat, herr Wedén. Vi skall inte skönmåla, ty brister finns — det är vi alla medvetna om. Herr Wedén frågar om det inte är bättre om jag intar en annan attityd och frågar mig vad som kan göras från regeringens sida. Jag rekommenderar herr Wedén att i så fall läsa det anförande jag här hållit. Det var en redovisning av vad vi under några år sökt åstadkomma på detta väldiga område. Jag vill gärna understryka, eftersom jag ser många landstingsmän här i kammaren, att ambitionen att göra stora insatser inte saknas i våra landsting. Jag har emellertid frågat vad folkpartiet föreslagit som är så alldeles särskilt bra och som skulle kunna lösa de kriser som påstås föreligga. Om man går igenom landstingsmötena i höst finner man sannerligen ingenting av allt detta, men av uppenbart politiska och taktiska skäl ingår det nu i folkpartiets politiska rekvisita att centralt, ute på möten och i andra sammanhang föra det resonemang som jag påtalat. Det är detta jag har vänt mig emot, herr Wedén, och jag kommer att vända mig emot det även i fortsättningen. Jag kommer att söka redogöra för, så långt det går, det faktiska läge som den svenska sjukvården befinner sig i och tala om vad vi planerar och vad vi gör. Jag vill gärna hålla med fru Nettelbrandt om att problemen helt visst är stora. Hon nämnde åldringsvården. Jag har framhållit vad vi gör på åldringsvårdens område, den har fått prioritet och resurserna kanaliseras i stor utsträckning just till denna vårdssektor därför att den är så viktig. Jag vill notera fru Nettelbrandts dämpade ton i denna debatt. Skulle hon i fortsättningen komma fram till en mera nyanserad uppfattning i dessa frågor har kanske kvällens debatt i kammaren inte varit förgäves. Ingen tjänar nämligen på att tala illa om svensk sjukvård. Den ligger på hög nivå och kan gott jämföras internationellt. Vi är alla medvetna om att vi har många problem och stora uppgifter framför oss, men därför är det också viktigt att redovisa vad som sker — och det har folkpartiet notoriskt sökt undvika.

Herr talman! Vi kan inte här diskutera olika landstings interna angelägenheter och framför allt inte det teamarbete som »samlingsregeringarna» i de olika landstingen har kommit fram till. Men eftersom herr Aspling koncentrerade sig på landstingen och även tog upp frågan om åldringsvården kanske det uttalande, som en av våra landstingsdirektörer gjorde i höstas och som väckte stor och berättigad uppmärksamhet, kan vara betecknande för situationen. Han frågade om vi har råd att ta hand om de hopplösa fallen av åldringarna på våra sjukhus. Herr Aspling sade också tidigare att vi inte har någon anledning att förhäva oss, och ändå var hela herr Asplings anförande och dess fortsättning ett uppspel av den förträfflighet som regeringen gjort sig känd för — enligt sin egen mening. Ända sedan förra årets valrörelse, när herr Aspling gjorde sitt famösa uttalande om att vi inte har någon vårdkris, har vi genom press, radio och TV samt vid direkta kontakter ständigt blivit påminda om vårdkrisens verklighet, och det är anledningen till att vi fortsätter att ta upp dessa frågor. Det är omtanken om människor i en vårdkö som driver oss till det, omtanken om de människor som inte får plats. Det är inte valtaktik, herr Aspling, det är socialt ansvar! Jag begärde nu ordet, herr talman, för att säga något om de förslag som statsrådet har efterlyst från folkpartiets sida, och det skulle verkligen vara av intresse att någon gång få diskutera de förslagen. Vi har nämligen ställt sådana förslag år efter år på olika punkter. Men det finns inte något radikalmedel, genom vilket man kan förändra hela situationen. På detta som på så många andra områden är det en rad olika faktorer som kan medverka till en bättre situation. Vi har sålunda begärt en ökning av utbildningskapaciteten för de personalkategorier som det nu råder brist på inom vårdsektorn, men vi har också begärt en hel rad andra åtgärder. Vi vet nämligen att detta att öka utbildningskapaciteten fungerar ungefär som ett såll; en stor del av de utbildade försvinner därför att de finner att det inte lönar sig att arbeta. Vi har också begärt en utbyggnad av daghemmen, men hurudan är situationen i dag? Jo, vi har för närvarande en täckning av det nu aktuella daghemsbehovet på ungefär en tiondel. Och ändå vet vi att vi skulle kunna få ut ett par hundra tusen kvinnor ytterligare i förvärvsarbete, om det fanns tillräckligt med daghemsplatser. Vi har begärt för bättringar av arbetstider och ersättningar och framför allt förbättringar när det gäller skattefrågorna.
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt så mycket, men fru Nettelbrandts senaste inlägg ger mig anledning att göra ett par påpekanden. Fru Nettelbrandt citerade mig ännu en gång i förvanskad form, och därför upprepar jag nu vad jag verkligen sagt i detta sammanhang. Jag har sagt följande: »I diskussionen och debatten om svensk sjukvård möter vi ibland ordet vårdkris. Detta kan lätt leda till den föreställningen att den svenska sjukvården befinner sig i ett mer eller mindre krisartat tillstånd. Självfallet finns det många lokala svårigheter inom vår sjukvård, och problemen kan på sina håll vara stora, men det finns enligt min mening inget underlag för talet om vårdkris som en beteckning på den svenska sjukvårdens läge i dag.» Detta är vad jag har sagt. Jag vill dessutom göra ett påpekande för fru Nettelbrandt med anledning av att man från folkpartihåll gör gällande att man skulle ha ett särskilt stolt förflutet i fråga om krav på insatser och planering.

Förslagen var blygsamma. Det framhölls att det vore värdefullt, om en tioårsplan för eftersatta vårdområden kunde föreläggas 1952 års riksdag. Riksdagsmajoriteten var emellertid skeptisk mot tioårsplaner, och detta visade sig vägrundat. Några år efteråt framlades nämligen arbetskraftsutredningens prognos, i vilken bland andra en av folkpartiets ledande män skrev under uttalandet, att vi 1960 skulle ha balans mellan tillgång och efterfrågan på sjuksköterskor och att vi 1965 skulle ha ett överskott på 2 000 sjuksköterskor. Tyvärr kom denna prognos att påverka intagningen till sjuksköterskeskolorna under 1950-talet, men utredningen var inte ensam om sin felbedömning. År 1955 förklarade folkpartiets dåvarande gruppledare i första kammaren, herr Ohlon, att det redan ett stycke in på 1960-talet skulle komma att visa sig, att man inte behövde så stora intagningar av läkarkandidater som var fallet i det kritiska läge som man då befann sig i. Tyvärr fanns det knappast någon som vid denna tid tillräckligt klart insåg det snabbt växande behovet av läkare, allra minst läkarna själva. Så småningom ändrades bilden och från 1962 har folkpartiet regelbundet motionerat om bl.a. ökad läkarutbildning, men vid den tiden hade man redan börjat öka denna utbildning så långt lärarkrafter och institutioner tilllät. Motionerna fick därför huvudsakligen den effekten att visa, att folkpartiet ville något mer än regeringen på detta liksom på så många andra områden. Jag vill göra det tillägget, att det ingått som ett viktigt inslag i den tidigare debatten att det varit svårt att förutse utvecklingen på olika områden. Det har ägt rum en väldig utveckling inom sjukvården genom att teknik och forskning har satt nya medel och metoder i våra händer när det gäller att bota lidande och sjukdomar. Vi har en fri sjukvård i vårt land, vilket möjliggör för vanliga människor att efterfråga denna, och vi har därtill, såsom jag redan har påpekat, ett stigande antal åldringar vilket i sig självt kommer att öka kraven på sjukvård. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag känner ett personligt behov av att göra ett tillägg.

Det gäller här två saker. Skall debatten om sjukvården bli meningsfylld måste man redovisa läget och planerna. Det är det ena. Det andra är den enskilda människan. Och låt mig slå fast att varje fall där en enskild människa inte får den adekvata vård hon behöver är en uppmaning till oss alla att göra ökade insatser. Var och en av oss har sannolikt erfarenheter härvidlag. Vi har anhöriga, vi har haft eller har föräldrar, vi vet alla vilka svårigheter som kan möta. Fru Nettelbrandt behöver inte undervisa mig om detta — jag har egna upplevelser att bygga på. Jag sade att varje fall där en enskild människa inte kan få den vård hon behöver är en uppmaning till oss alla att göra ytterligare insatser. Men vi kan lika litet på detta område som på andra områden lyfta oss själva i håret. Resurserna växer men också kraven. Och här gäller det som i alla andra sammanhang att åstadkomma en så långt möjligt vettig och rimlig avvägning. Det är en sådan vi söker göra bl.a. genom att — som jag har betonat här i dag — ge långtidssjukvården en alldeles särskild plats då det gäller planering och aktivitet.

Herr talman! Det var ett par yttranden av statsrådet Aspling som fick mig att begära ordet igen. Det är klart att här har begåtts misstag i det förflutna från regeringens sida och även från vår sida. Men när statsrådet vill lägga en särskild tyngd vid den prognos han talade om, måste det framhållas att han förbigick en del omstän digheter som det är mycket svårt att nu gå in på men som gör att den inte kan tillmätas den vikt statsrådet ville tilllägga den. Statsrådet kommer emellertid inte ifrån att från och med de tidpunkter då följderna av den nya sjukförsäkringen och behovet av sjukvård icke minst för åldringarna började avteckna sig tydligare spelade vi inom folkpartiet en pådrivande roll — vi begärde »litet mer» som statsrådet föraktfullt sade. Jag tar gärna en kritik av detta slag; jag är glad över att vi spelat en sådan pådrivande roll. Men skall man föra en meningsfylld debatt, herr statsråd, kan man inte göra det bara genom att tala om de framsteg som gjorts och tillägga att det också finns många människor som har det svårt.

I rådande läge är det inte främst fråga om att bygga mycket. Det är fråga om att utnyttja de personalresurser som i icke obetydlig utsträckning finns. Och härvidlag, herr statsråd, kommer icke minst statsmakternas ansvar in i bilden. Effektiva åtgärder har i det hänseendet i stor utsträckning lyst med sin frånvaro.

Herr talman! Jag tänker ta upp ett ämne som, i den mån jag har kunnat avlyssna och följa debatten, inte behandlats av någon tidigare talare. Det känns alltid litet trevligare att ge sig ut och botanisera på gröna ängar än att ge sig ut på fält som är avbetade till stubben. En dag i våras — jag vill minnas att det var en vacker dag, närmare bestämt den 17 mars — träffade de fyra demo kratiska partiernas representanter i grundlagberedningen en uppgörelse om en partiell författningsreform. Därefter har vi inte haft någon allmänpolitisk eller annan debatt som gett oss tillfälle att beröra författningskompromissen. I den livliga pressdebatt som följde på uppgörelsen var det en del i kompromissen som ägnades alldeles särskild uppmärksamhet, nämligen den gemensamma valdagen. Man plockade ut det som betraktades som bittermandeln i kakan och knaprade ivrigt på den. De »söta mandlar» som oppositionen ville ha och som var det mera positiva i uppgörelsen — nämligen en kammare, vald i sin helhet direkt av folket på en och samma dag och ett valsystem med riksproportionalitet vid mandatfördelningen — var inte lika matnyttiga. Det förhållandet att den strikta riksproportionaliteten icke främjar bildandet av parlamentariska majoriteter skall jag inte ta upp i detta sammanhang, även om det ämnet kunde vara värt att utveckla. Pressdebatten ebbade så småningom ut och ett stilla lugn lägrade sig över slagfältet. Lugnet varade till i juni, då en ny debattvåg blåstes upp kring mittenpartiernas riksmöten och statsministern såg sig föranlåten att vid midsommartid göra ett beskt uttalande om vad som där förevarit. Innan jag går in på vad som därefter timat, vill jag gärna framhålla att jag betraktar det som en stor tillgång att de fyra partierna har letts av en bestämd önskan att försöka åstadkomma en samlande lösning av den långdragna författningsfrågan. För att demokratin skall kunna fungera och partierna få något uträttat är det väsentligt att de kan komma överens om spelreglerna innan spelet börjar. Om en knapp majoritet fastställer regler som en stark minoritet är djupt missnöjd med, förgiftas den politiska atmosfären, misskrediteras folkstyrelsen och minskas dess möjligheter att arbeta. Att med knapp majoritet genom driva en författning som en kommande majoritet upphäver eller väsentligt ändrar undergräver den stabilitet och kontinuitet som ingen av oss — oavsett partitillhörighet — kan undvara om det demokratiska systemet skall fungera. Författningen får inte vara en boll som man dribblar med eller spelar från den ena kedjan till den andra. Det kan vara värdefullt att notera, att i beslutet i författningsfrågan vid den socialdemokratiska partikongressen 1964 ingick som första punkt att en författningsrevision bör bäras upp av största möjliga enighet mellan de politiska partierna. Oppositionspartierna i grundlagberedningen har haft samma riktlinjer för sitt arbete. Författningsfrågan togs även upp vid den extra partikongress, som förra årets bakslag i valet föranledde socialdemokraterna att inkalla och som hölls för drygt fjorton dagar sedan. Till den extra partikongressen avgav partistyrelsen en rapport, ett vackert litet häfte. I denna läser jag på s. 37 följande: »20 september 1966: Vid grundlagberedningens sammanträde föreslår de borgerliga l1edamöterna en gemensam valdag till riksdagen och de kommunala församlingarna. Socialdemokraterna accepterar denna kompromisslösning som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet i grundlagberedningen.» Så står det i den kortfattade tidtabellen över författningsfrågans historia från 1954 fram till våra dagar, d.v.s. fram till den 30 maj, då grundlagberedningens betänkande om den partiella författningsreformen avlämnades. Går jag till texten i rapporten finner jag på s. 16 att detta s.k. borgerliga förslag — d.v.s. den gemensamma valdagen — innebar att »oppositionen gjorde en veritabel helomvändning från sin tidigare ståndpunkt». Den gemensamma valdagen, herr talman, synes kunna bli föremål för ganska skiftande historieskrivningar. I länsdemokratiutredningen, som avlämnade sitt betänkande i oktober 1965, redovisade majoriteten två skilda grundmodeller för ett valtekniskt samband mellan riksdagsval och kommunalval utan att ge förord för någondera. Jag förbigår den första — om indirekta val till riksdagen. Enligt den andra grundmodellen skulle riksdagen i sin helhet utses genom direkta val förrättade samtidigt med kommunalvalen. Dessa linjer redovisades även i direktiven till grundlagberedningen.

Någon entusiasm för just denna lösning med gemensam valdag uttalades inte. Det fanns som bekant skeptiker även bland socialdemokraterna. Inom oppositionen var vi medvetna om att socialdemokraterna var bundna av ett kongressbeslut från år 1964 om det valtekniska sambandet. Vi kunde inte rimligen begära att de skulle hoppa bock över ett kongressbeslut. Skulle det bli möjligt att komma vidare i grundlagberedningen, kunde vi alltså inte gå förbi detta faktum. Det var också denna uppfattning som låg till grund för inställningen vid det nästan historiska sammanträdet den 20 september 1966. Det blev smått historiskt även i den meningen, att det åstadkom något av en islossning för det fortsatta arbetet i grundlagberedningen. Vid den nyligen hållna socialdemokratiska extra partikongressen var statsministern själv föredragande från partistyrelsen.

Vad är sanning? Vem eller vilka dessa närstående är förblir dolt för läsaren. Jag är en aning osäker om huruvida herr Hedlund är villig att vidimera denna beskrivning. Men det får han väl göra upp om med sin forne chef i regeringen. Jag kan gå längre tillbaka i historien. Redan 1935 väcktes motioner av framträdande ledamöter av riksdagen om gemensam valdag för landstingsval och andrakammarval. Motionerna kom tillbaka gång på gång, oaktat att konstitutionsutskottet avstyrkte och riksdagen avslog både dem och reservationerna. Motionärerna framhöll bl.a. att de kommunala valen till landsting och fullmäktige på senare år blivit alltmera rikspolitiskt betonade och utgjorde en pålitlig barometer när det gällde folkopinionens svängningar, och de ifrågasatte om det i vårt land var nödvändigt med en sådan opinionsyttring vartannat år. Konstitutionsutskottet framhöll att erfarenheterna otvetydigt talade emot motionärernas antagande att de primärkommunala valen, om de förrättades för sig, skulle kunna friläggas från rikspolitiskt inflytande. År 1951 — det var, om jag minns rätt, sista gången motionerna lades fram — var konstitutionsutskottet enhälligt i sitt avstyrkande, utan några reservationer. Dessa motioner kom inte från vårt håll, inte heller från centern eller socialdemokrater na. Sedan finns det inte så många partier att välja på. Av vad jag anfört framgår att det finns många meningar om vem som var den andlige fadern till den gemensamma valdagen, vem som sade vad, när, var, hur och varför. Kanske vore det ett lämpligt ämne för en licentiatuppsats. Jag skänker uppslaget med varm hand till någon ung, framåtsträvande och ambitiös statsvetare som siktar på kanslihuset. På sina håll närde man förhoppningen, att remissinstanserna skulle torpedera den gemensamma valdagen, men remisserna ger inte näring åt sådana förväntningar. Av de tre kommunförbunden — och de får dock räknas till de närmast sörjande — har inget avstyrkt. Svenska stadsförbundet anför liknande skäl som de som ofta anförts i debatterna men intar ingen deciderad ställning för eller emot. Styrelsen utgår från att de politiska partierna känner sitt ansvar för den kommunala självstyrelsens fortbestånd och vidareutveckling. Svenska kommunförbundet anser »att förslaget om gemensam valdag är godtagbart från kommunala synpunkter även om skäl kan anföras för en motsatt ståndpunkt.

Förbundet säger därtill, att »den gemensamma valdagen torde ge de politiska partierna bättre möjligheter till verkliga kraft samlingar inför de mera koncentrerade valperioderna, något som kan förväntas stimulera medborgarna till ett ökat valdeltagande såväl i riksdagsvalen som i kommunalvalen». I den förhoppningen vill man gärna instämma. Det finns väl knappast någon i denna kammare som menar, att de kommunala frågorna är oväsentliga eller att man kan bortse från sambandet mellan rikspolitik och kommunalpolitik. Enligt länsdemokratiutredningen är i denna folkvalda kammare 166 personer kommunalt aktiva och verksamma. Det är 71,2 procent, och överraskande nog mer än i den kommunalvalda första kammaren, där siffran stannar på 68,2 procent. Det sakliga sambandet har inte av någon bestritts. Kommunerna är ju direkt och indirekt beroende av beslut som vi fattar här i riksdagen. En blick på den kommunala ekonomin visar hur väsentlig denna sida är. Den kommunala utdebiteringen har under de senaste fem åren stigit från 15:96 till 18:71. De totala kommunala utgifterna utgjorde 1965 i det närmaste 20 miljarder. Den kommunala utdebiteringen träffar den enskilde kommunmedlemmen direkt, om inte i hjärtat, så i alla fall i plånboken. Ändå hör det väl till undantagen att denna fråga vållar stora uppslitande strider, trots att den borde ligga särskilt väl till för politiska motsättningar.

En lång tradition i svensk kommunal självstyrelse visar att man söker komma överens om praktiska lösningar av de sakfrågor som det mestadels rör sig om i kommunerna. Alternativet vore en applicering av det parlamentariska systemet även på det kommunala planet. Riksdagen avslog i enlighet med ett enhälligt avstyrkande från konstitutionsutskottet förra onsdagen utan debatt ett förslag om utredning i detta syfte. Det finns näppeligen någon resonans i riksdagen för en utveckling i denna riktning. Mot denna bakgrund kan man med skäl fråga sig, om det finns förutsättningar för s.k. renodlade kommunala valrörelser. Vad vi borde ägna mera uppmärksamhet är hur vi skall få andra kommunmedlemmar än de, som i fullmäktige, styrelser och nämnder är direkt engagerade, att med eller utan gemensam valdag intressera sig för de kommunala angelägenheterna mer än vad som för närvarande är fallet. Det har sagts många hårda ord, herr talman, kanske alltför hårda om den gemensamma valdagens negativa verkningar. Hur vore det, för att få litet balans, om man skulle försöka att se den även från den andra sidan? Är det alldeles otänkbart att den skulle kunna få verkningar även i motsatt riktning? Ännu har vi inte prövat den gemensamma valdagen. I en ledarkommentar ett par dagar efter författningskompromissen = ville Dagens Nyheter »notera den betydelse som de lokala valen kan tänkas få på riksvalens utformning. Sammankopplingen med kommunalvalen kan medföra eller i varje fall bli ett incitament till att riksvalen mer än på senare tid kommer att präglas också av regionala och lokala insatser.» »Det är möjligt», skrev Dagens Nyheter, »att den totala effekten av en gemensam valrörelse kan bli större differentiering och ökad livaktighet ute på fältet.» Kanske är det bara en from förhoppning, men låt oss åtminstone hoppas. Ett par ord, herr talman, även om den med den gemensamma valdagen sammankopplade treåriga mandatperio den. Motivet för denna förkortning är självfallet att fyra år ansetts vara en alltför lång intervall för mätande av den politiska vindriktningen och för att hålla aktivitet i den politiska verksamheten ute i lokalorganisationerna och i partiapparaten. Mot denna förkortning har riktats den invändningen att den blir för kort för att en regering skall hinna uträtta något. Regeringen behöver längre arbetsro. Jag tror inte att bedömningen av denna sak är alldeles riktig. Det är nog ingen som på allvar tror att en regering kan nonchalera kommunalvalen. Säkerligen sitter man inte iskall inför stundande kommunalval när det gäller att agera. Det märkte vi förra året. Ännu mindre är regeringen okänslig för ett valnederlag. Det har vi också märkt efter socialdemokratins bakslag förra året. Regeringspartiet är då sannerligen på alerten men på fel sätt, på fel fält och på fel tid. Med nuvarande vartannatårsval har regeringen två år på sig att planera. Med den nya författningen får den tre år på sig att utforma politiken, varför den faktiskt får längre arbetsro än vad den för närvarande har. Låt oss hoppas att det snart blir en annan regering som får denna längre arbetsro. Som bekant fanns i grundlagberedningen endast en reservation, avgiven av högerpartiets ledamot herr Hernelius. Jag var så kallad expert. Man går in som relativt osakkunnig i en utredning och så kommer man ut och då kan man mer än när man gick in. Reservationen gällde antalet ledamöter i den nya kammaren. Grundlagberedningen följde det förslag som nära nog spikades redan 1964, d.v.s. 350 ledamöter. Det spikades i en expertgrupp som arbetade med riksdagens arbetsformer. Vi sände ut kurirer till partiledarna och frågade om det verkligen var meningen att vi skulle arbeta från den förutsättningen att den nya kammaren skulle ha 350 ledamöter eller om vi inte skulle gå på författningsutredningens linje om 290 ledamöter. Samtliga partiledare svarade att det nog var meningen att vi skulle arbeta med 350. Därmed blev antalet 350 nära nog sakrosankt. Men herr Hernelius” reservation har fått starkt stöd i remissyttrandena. Inte mindre än 13 länsstyrelser ställer sig mycket tveksamma till det stora antalet 350 och förordar ett lägre antal. Med detta stora antal, 350, blir vårt parlament det största i relation till antalet invånare. Vi får 21000 invånare per ledamot. Schweiz och Belgien följer oss i hälarna med 22 000 respektive 23 000. Sverige är förvisso geografiskt ett vidsträckt land, men det är även Kanada, eller hur, herr talman? Där är kvoten 50 000. Västtyskland har en kvot på 98000 och Storbritannien — överhuset frånräknat — 83 000. USA har 345 000. Om remissinstanserna verkligen skall betyda någonting i detta land, så uttalar de sig för cirka 300 1edamöter. Vi kan inte i denna mindre kammare som vi har i dag riktigt föreställa oss vilka eller hur hårda debattrestriktioner som vi sannolikt blir nödsakade att underkasta oss i en kammare om 350 ledamöter. Jag är, herr talman, vid denna sena tid på dagen — klockan är över nio på kvällen — den tolfte av 45 talare på listan utom regeringens talesmän. Jag är helt omgiven av sådana; en var före mig och en kommer omedelbart efter. Sedan kommer ytterligare en. De återstående talarna får därför tala sent i natt eller någon gång i morgon. Hur kommer det att gestalta sig med ytterligare nära 70 ledamöter i denna kammare? Det är inte så vist ordnat att cirka 80 ledamöter i riksdagens båda kamrar på en gång faller för åldersstreckets giljotin. Om det vore så skulle det kanske gå lättare att begränsa antalet i den nya kammaren till 300. Efter den för cirka en månad sedan avslutade remissbehandlingen av grundlagberedningens betänkande torde det, om inte några oförutsebara komplikationer tillstöter, vara fritt spår för det första beslutet nästa år om den partiella författningsreformen. Men för den totala reformen återstår ännu mycket att göra. Det blir många hårda nötter att knäcka. Ledamöter, experter och sekreterare har just plockat fram nötknäpparna för nästa etapp.
Herr talman! Jag begärde inte ordet för att polemisera mot herr Björkman eller diskutera den arbetsro som han eller jag kan behöva i framtiden. Det var herr Hansson i Skegrie som någon gång i eftermiddags i ett anförande gav mig anledning att ta till orda. Jag avstod då därför att jag fann att partiledarna brann av iver att få tala med varandra, och jag ansåg det därför lämpligt att skjuta upp detta resonemang till i kväll. Herr Hansson i Skegrie hade observerat att vi på den socialdemokratiska extra partikongressen hade behandlat jordbruksfrågorna. Jag har sett att man i någon mån diskuterat jordbruksfrågor även på centerpartiets stämma. Partiordföranden hade där sagt — om nu referatet i tidningen är riktigt — att om socialdemokraterna skulle vinna valet 1968 skulle säkerligen utrotningspolitiken mot jordbruket fortsätta. Herr Hansson var vänlig nog att knyta an till den rapport som partistyrelsen förelade kongressen. Han kunde inte godkänna den, och det förstår jag — det hade jag inte väntat att han skulle göra. Han polemiserade mot ett par av dess punkter och menade att riksdagens beslut avvek ganska väsentligt från det socialdemokratiska programmet samt tyckte att den redovisning som lämnades inte var tillfredsställande. Herr Hansson läste upp några avsnitt av rapporten och jag skall knyta an enbart till dem. Herr Hansson fann att när det gällde mjölkproduktionen hade vi gått förbi det förhållandet att man hade tagit vissa subventionsmedel till hjälp för att kunna sänka mjölkpriset. Det är riktigt att 16 miljoner kronor reserverades som en garanti för att smörpriset skulle kunna hållas uppe. Vi vet inte om dessa pengar kommer att tagas i anspråk. Det är möjligt att det inte behövs under detta regleringsår, och hur det blir nästa år vet vi ingenting om. Så var det med det, herr Hansson! Dessa subventioner — och dit kan vi kanske också räkna de 10 miljoner kronor som tagits av statsmedel för att direkt sättas in i regleringskassan — har inte varit av avgörande betydelse. Det väsentliga har varit att vi kunnat nedbringa mjölkproduktionen så att vi verkligen kunnat åstadkomma den förbättring som vi syftat till: ett lägre konsumentpris men samtidigt också en påtaglig förbättring för mjölkproducenterna. Den förbättringen har blivit väsentligt större än man hade anledning att räkna med. Mjölkvolymen har nämligen bringats ned inte med 4—5 procent utan förmodligen med 7 procent. Behovet av konsumtionsmjölk skall i första hand tillgodoses. Den mjölk som inte går åt för konsumtion producerar vi ost eller smör av. Vi vet att de senare produkterna ger en svag täckning på kostnadssidan. Om konsumtionsmjölkens andel ökas kan producenterna få ett bättre pris. Jag kan inte finna, herr Hansson, att det förhållandet att en del subventionsmedel använts som garantibelopp haft någon som helst betydelse. I varje fall har det endast mycket obetydligt påverkat det pris som faktiskt kommit fram. Vidare sade herr Hansson att det allvarliga nu var att vi fick brist på nötkött. Han sade att det kommer att betyda att konsumenterna snart får betala mer för köttet. är herr Hansson verkligen så säger på det? Det är väl ändå på det sättet att vi under praktiskt taget hela efterkrigstiden importerat kött och inte haft några svårigheter att bli försörjda med kött. Det är först under de senaste två åren som vi fått överskott på den produkten. Men det har varit lyckligt för oss att vi kunnat importera, inte minst för konsumenterna. Dagspriset på nötkött är i dag 6:67 kr. Då har vi lagt på en införselavgift på 3:62 kr. Det betyder att gränsskyddet för nötköttet i dag i verkligheten är 120 procent. Jag kan försäkra herr Hansson att det finns en lång rad länder som gärna vill exportera kött till oss. Jag kan inte finna att det skulle innebära några som helst nackdelar, i varje fall inte för konsumenterna och knappast heller för producenterna, om vi kunde få den ordningen att vi även framöver kunde importera kött på samma sätt som vi tidigare gjort under en lång följd av år. Jag tycker alltså inte, herr Hansson, att det finns någon anledning att skrämma konsumenterna med att det skulle kunna uppstå en bristsituation i fråga om kött. Jag tror inte heller att herr Hansson alltför mycket skall driva argumenteringen, att vi skulle få högre priser om det bleve nödvändigt för oss att importera mer utifrån. Herr Hansson sade vidare att vi när det gäller rationaliseringen var överens och att vad som i detta avseende skrivits i rapporten därför var en felaktig framställning. Jag kan inte finna det. Vi är Överens i vissa avseenden, men kvar står dock vissa skilda uppfattningar. Skall staten ge sitt stöd åt alla typer av rationella företag eller skall det stödet förbehållas familjejordbruket? Det hade vi en diskussion om i våras. Jag anser nog att det på denna punkt kvarstår vissa olikheter i uppfattningarna. Får jag också lov att anknyta till vad herr Hansson sade om brödsädesproduktionen. Han tycktes ha förargat sig över att jag på partikongressen hade tagit denna som ett exempel på vad överskottsproduktionen kunde ha för tråkiga verkningar. Jag använde den aktuella situationen till att belysa hur vår prisreglering verkar. Jag måste nog säga, herr Hansson, att jag har en känsla av att många jordbrukare i detta land är tacksamma för att man gör en analys av dessa förhållanden och undersöker vilka verkningar produktionsvolymen har för den enskilde jordbrukaren. Herr Hansson har ju faktiskt tidigare haft den uppfattningen, att man skulle beakta produktionsvolymen.

Herr Hansson framförde därmed meningen att det var anledning att försöka arbeta bort överskotten och få jordbruksnäringen inriktad på att i första hand svara för vår egen försörjning. Men med den utgångspunkten är det väl uppenbart att vi har anledning att ägna vegetabilieproduktionen särskilt intresse. Det har nämligen under en lång följd av år varit på det sättet att vi haft överskott på brödsäd; vi har fått sälja mer än vi har behövt importera. Detta överskott har varit tämligen betydande de flesta år under den senaste fem—tioårsperioden. I år har läget varit alldeles speciellt besvärande. Produktionen av brödsäd uppgår till 1,3 miljon ton, och det är faktiskt mer än dubbelt så mycket som vi själva kan konsumera. Då får vi försöka sälja överskottet. Jag skall kanske inte säga att vi därvid gör betydande förluster, men vi måste i varje fall inom ramen för prisregleringen täcka de kostnader som är förenade med export. Priset på hemmamarknaden ligger på 57:50 kr. per säck. Vi kan i gynnsamma fall få ut 30 kronor för en säck när vi exporte rar vetet. Det är alltså en betydande skillnad. För att åstadkomma en utjämning lägger vi en viss beskattning på hela produktionen, en förmalningsavgift, och den har i år blivit större än den någonsin tidigare varit. I verkligheten har vi fått lov att ta bort 20 procent av brödsädespriset för att kunna finansiera exporten. Man kan naturligtvis säga att vi skall vara glada för att vi har fått en stor skörd och att det då inte gör så mycket att man får litet mindre för varje säck man skördat. Det är väl riktigt. Jag skulle tro att jordbrukarna har anledning att säga att det är bättre med ett gott år än med ett dåligt år, även om det får sådana här konsekvenser. Men nog kan man, herr Hansson, säga att vi skulle ha kunnat åstadkomma en mycket bättre situation för det svenska jordbruket om vi hade lyckats anpassa vår produktion till vår egen konsumtion och på det sättet kunnat låta jordbrukarna behålla priset ograverat. Men herr Hansson tyckte att det var obefogat att jag tagit upp denna fråga till diskussion. Jag tycker sannerligen inte det. Jag har snarare en känsla av att vi måste hålla denna diskussion i gång om vi inte skall glömma bort de väsentliga sammanhangen inom en näring som kännetecknas av en så stark reglering och dirigering som vårt jordbruk, där förhållandena ofta är mycket svåröverskådliga för den enskilde. Därför menar jag att ett påpekande av detta med anknytning till den aktuella situationen har sitt berättigande. Herr Hansson talade i våras om förhållandena i Amerika. Jag ser att han nu sedan han varit med jordbruksutskottet på en resa i Norge också har talat om de norska förhållandena. Men låt mig knyta an till hans tidigare tal om de amerikanska förhållandena. Det jordbruksprogram som har presenterats för presidenten sedan vi i våras senast diskuterade amerikanskt jordbruk visar att amerikanarna framöver tänker driva en jordbrukspolitik som ligger väl i linje med den som vi har fastlagt. Där finns en strävan att försöka minska antalet i jordbruket sysselsatta och att försöka sätta in arbetsmarknadsåtgärder för att flytta över folk till andra och mera lönsamma näringar. Man slår dessutom på nytt in på vägen att försöka begränsa produktionsvolymen. En ganska betydande nedsättning av vetearealen har signalerats i höst. Man lägger upp ett program som i många stycken påminner om det jordbruksprogram som vi antog här i våras. Jag tror inte det finns någon annan väg att gå för utvecklade industriländer, såvida vi inte kan pressa kostnaderna för vår jordbruksproduktion. Det är klart att om det vore så lyckligt att vi skulle kunna säga att vi genom forskning och rationaliseringsåtgärder skulle kunna komma därhän, att vi skulle kunna producera vete till halva priset i jämförelse med vad det är i dag, så skulle det inte vara någonting för oss att diskutera produktionsomläggning. Då vore den nu förda diskussionen nära nog fullständigt meningslös. Men när vi nu befinner oss i den situationen att skillnaden är så stor mellan våra kostnader och världsmarknadspriset, då måste man konstatera, att det förmodligen inte är möjligt att även med de mest långtgående insatser åstadkomma en fullständig utjämning på kostnadssidan. Jag såg att i den norska statsverkspropositionen har man med hänsyn till de skillnader som föreligger mellan den norska prisnivån och den som EEC tilllämpar sagt sig, att det är nödvändigt att satsa mer på forskningsoch utvecklingsarbetet för att kunna pressa ned kostnaderna inom den norska jordbruksproduktionen. Jag betvivlar att man kommer att lyckas med det. Men i varje fall är det den vägen man har anledning att försöka sig på i alla fall. Jag tror emellertid, herr Hansson i Skegrie, att möjligheterna att åtminstone på kort sikt komma ifrån denna dis kussion om överskottet nog inte är särskilt stora. Låt mig till sist, herr talman, få lov att säga att jag har med stor tillfredsställelse noterat, att vi efter en ganska livlig jordbruksdebatt kunde här i våras fatta beslut som kännetecknades av en betydande uppslutning och enighet på många punkter. Efteråt har det följts av att jordbruksorganisationerna har visat ett mycket positivt intresse för att vi skulle i samverkan mellan staten och organisationerna kunna förverkliga de intentioner som har legat till grund för de nya jordbrukspolitiska riktlinjerna. Det sätts i gång ett studiearbete, inriktat just på att åstadkomma en rationalisering och en omställning av vårt jordbruk. Jag tror att det är studier som kommer att vara mycket värdefulla. Jag tycker det är tacknämligt att man från organisationernas sida bjuder till för att unga människor skall bli orienterade om näringens villkor och möjligheter. Jag kan också konstatera att den omorganisation av lantbruksnämnder och hushållningssällskap, som vi diskuterade så intensivt, tydligen har kunnat genomföras under en god enighet ute i länen. Jag har fått flera vittnesbörd om att man redan nu kan konstatera att den nya organisationen har goda förutsättningar att kunna bli en väsentlig faktor för att föra det svenska jordbruket vidare framåt. Jag vill gärna notera som någonting positivt att vårens riksdagsdebatt har kunnat följas upp av en strävan och en utveckling som bådar gott för framtiden.

Herr talman! Jag vill först med tacksamhet notera att herr statsrådet erkände att det hade tillskjutits pengar utifrån för att stödja mjölkpriset. Det var dock ett erkännande av att vad man har uppgivit i denna programskrift inte är med verkligheten överensstämmande. för överskottet på vete. Vi har ju fått en rekordskörd i vårt land, 1100 000 ton på en areal av endast ca 200 000 hektar. Vi behöver bara 600 000 ton för eget bruk. Vi kan sägas ha fått 200 000 ton vete extra av en givmild natur. På grund av detta tillskott till skörden har det svenska jordbruket tillförts en inkomstsumma på 55 kronor per deciton, låt oss säga 275 miljoner kronor. På denna summa har stat och kommun fått skatt. Vidare kan vi sälja 500 000 ton för 30 kronor per deciton vilket gör 150 miljoner kronor. Herr statsråd! Sätt gärna någon expert i departementet på att räkna efter om det har varit en samhällsekonomisk förlust att få dessa 500 000 ton vete utan någon som helst extra produktionskostnad. Vi har, som sagt, fått dem tack vare en givmild natur; det har inte kostat oss ett dugg att skaffa dem. Det finns nog skäl att räkna ut detta. Statsrådet nämnde att det hade varit önskvärt att denna överskottsproduktion av vete kunnat begränsas. Hur skall vi förekomma verkningarna av gynnsamma årsmåner? Har herrarna något program för det, som statsministern frågade flera gånger i dag, hur vi skall kunna förekomma dessa gynnsamma årsmåners inverkan på en skörd? Jag tror inte att det är så lätt att klara av detta. Herr statsråd! Vilket är alternativet för att undvika ett exportöverskott på vete eller vegetabilier över huvud taget? Jo, det är antingen en arealminskning eller också att som i år låta överskottet gå till världsmarknaden, varvid det förmodligen kommer de svältande folken till del. Skall vi bedriva u-landshjälp genom att säga nej till vad en givmild natur vill skänka oss gratis?